Herr talman! Anna Wallén har frågat mig vad jag avser att göra för att personer som dras sexuellt till barn ska få hjälp samt huruvida jag kommer att kämpa för att Preventell kommer att få finnas kvar och utvecklas. Vidare har Fredrik Lundh Sammeli ställt frågan om jag har tagit några initiativ till en analys för att granska effekterna av en nedläggning av den nationella hjälptelefonen, vilka initiativ som jag tänker ta med anledning av nedläggningshotet mot Preventell samt om jag tänker verka för att regeringen lämnar förslag om ytterligare finansiering. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang eftersom de berör samma områden. Jag delar uppfattningen att den nationella hjälplinjen Preventell vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Casm, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är unik och fyller en viktig funktion med att bistå med information om sexuell störning till personer med sexuella avvikelser och hypersexuell störning. Varje vecka tar Preventell emot ca 20 samtal från personer med någon form av sexuell störning. Samtidigt har Preventell en viktig uppgift med att ge råd till anhöriga, närstående eller andra vårdgivare i landet som ringer om råd och hjälp. I maj 2011 beslutade regeringen att bevilja Karolinska Universitetssjukhuset 10 miljoner kronor för ett tillfälligt projekt för att under 2011-2014 utveckla och kvalitetssäkra den del av verksamheten vid Casm som tar emot personer som utövar eller riskerar att utöva sexuellt våld. I projektet ingår bland annat att etablera en så kallad stopptelefon mot sexuellt våld genom att utveckla befintlig telefon och internetverksamhet i syfte att nå en större och bredare målgrupp än i dag, det vill säga personer, främst män, som utövar eller riskerar att utöva sexuellt våld samt närstående till dem och personal inom relevanta verksamheter. I december 2014 ska Karolinska Universitetssjukhuset lämna en slutredovisning av projektet till Regeringskansliet. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för projektets genomförande och resultat samt av hur medlen har använts. Regeringen kommer att återkomma under hösten med besked om Preventells fortsatta finansiering.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

Det är en hjälplinje dit den som är orolig för sin eller någon annans sexualitet kan ringa in anonymt. Som statsrådet berättade startades linjen av Centrum för Andrologi och Sexualmedicin. År 2006 fick Centrum för Andrologi och Sexualmedicin i Stockholm i uppdrag att arbeta för att förebygga sexualbrott. Några år senare fick centrumet projektmedel för en nationell hjälplinje för människor som riskerar att tappa kontrollen över sin sexualitet. Denna hjälplinje fick namnet Preventell. Preventell kan på ett antal sätt sägas vara en succé. Fler ringer in, och fler inleder en behandling. Men projektmedlen tar slut vid årsskiftet. Det är många som har hört av sig till oss som är politiker och beslutsfattare och säger att vi måste göra någonting. Statistik från Preventell visar att över 400 personer, främst män, har tagit kontakt med hjälplinjen. Mellan mars 2012 och november 2013 berättade ett knappt hundratal av dem som ringde till Preventell att de dras sexuellt till barn. För många som har dessa problem att de känner att de dras sexuellt till exempelvis barn är det mycket svårt att söka hjälp. De ringer inte till sin vanliga vårdcentral. Det kanske även är en mycket begränsad tid som de känner sig motiverade och redo att ta tag i detta. Därför är det viktigt att Preventell finns. Om vi kan göra någonting för att bekämpa att sexualbrott begås måste vi verkligen göra det. Statsrådet Maria Arnholm säger i sitt interpellationssvar att man ska ge besked till hösten om vad som händer Preventell. Vi socialdemokrater tycker att det är mycket viktigt att man ger ett besked så att Preventell kan arbeta långsiktigt och att de får veta vad som händer. Maria Arnholm har skrivit en debattartikel i Aftonbladet som publicerades för mindre än två månader sedan. När jag läser den ser jag att jag och statsrådet är mycket överens. Men jag tycker att det är beklagligt att det som hon skriver i debattartikeln inte står i interpellationssvaret. Det som står i debattartikeln är att Preventell är viktig och måste bevaras. Hon skriver att det snart är val och att man efter valet ska göra budgetar. Hon skriver att hon hoppas att de andra politiska partierna tycker att detta är lika viktigt som man tycker i Folkpartiet. Jag vill då fråga Maria Arnholm vilket annat parti i Alliansen som inte vill stötta Preventell. Det låter som om Folkpartiet tycker att detta är bra och att denna hjälplinje ska permanentas på något sätt. Då måste det vara något annat parti i Alliansen som bromsar upp det. När du också skriver i artikeln, Maria Arnholm, att det är val i höst och att denna fråga kan avgöras då, undrar jag om du menar att det enda alternativet för väljarna är att rösta fram en rödgrön regering eftersom du faktiskt sitter i majoritet just nu och inte kan garantera finansieringen för denna viktiga verksamhet. Jag hoppas därför att du kan svara på dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Detta är inte första gången jag lyfter fram denna fråga. Redan i mars när jag kom tillbaka från föräldraledighet ställde jag frågan till socialministern om vilket initiativ han var beredd att ta med anledning av nedläggningshotet mot Preventell. Frågan hamnade hos statsrådet Arnholm utifrån ansvarsområden. Som jag uppfattade det ansåg hon, liksom jag, att Preventell fyller en mycket viktig funktion. Men som statsrådet nämnde i svaret i dag ska Karolinska Universitetssjukhuset lämna en slutredovisning i december. Regeringen har just tillsatt en utredning med uppgift att ta fram en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Utredaren har också fått ett uppdrag att utvärdera Casms arbete med stopptelefonen Preventell. Utifrån detta avsåg statsrådet i mars inte att vidta några ytterligare åtgärder. Precis som Anna Wallén kunde även jag, 20 dagar efter det svaret till mig, med blandade känslor läsa det som statsrådet skrev på Aftonbladet Debatt, där hon tydliggjorde att hon ville göra finansieringen av Preventell permanent och ge den ett nationellt ansvar. Det är jättebra. Jag tror att det är detta besked som verksamheten behöver höra. Men varför händer då ingenting? Varför lämnar statsrådet ett besked på Aftonbladet Debatt när verksamheten fortfarande finns i ett vakuum? Varför fortsätter Preventell att leva i ovisshet om statsrådet som har ansvar för detta ändå anser att detta är en viktig verksamhet som ska permanentas och som borde kunna ha en statlig finansiering och ett nationellt ansvar? Min fråga blir, precis som Anna Walléns: Tycker regeringen att Preventell är en viktig verksamhet som ni tänker finansiera nationellt? Jag tror att alla som har tagit del av Preventells verksamhet eller liknande verksamheter och insatser på ett så svårt område också vet att verksamheten måste planeras långsiktigt och att man inte bara enkelt kan ro i hamn förändringar. Genom att inte lämna ett definitivt besked om finansiering förrän efter årsskiftet bidrar ju du som ansvarigt statsråd till att verksamheten börjar nedmonteras. Personal försvinner, man får inte fortsatta förordnanden och man känner tvekan inför att ta tag i nya ärenden som kommer in eftersom man inte vet vad man kommer att klara av att leverera. Människor som börjar närma sig Preventell som hjälp kanske också tvivlar på den där dörren de ändå känner skulle kunna vara öppningen från ett missbruk eller en snedvriden sexuell syn på barn. Det är alltså intressant att höra med vilken tydlighet statsrådet här i dag kan tala om Preventell som en nationell angelägenhet som ska ha fortsatt finansiering.
Herr talman! Som Anna Wallén och Fredrik Lundh Sammeli konstaterar delar vi den mycket uppskattande synen på Preventell och det man har åstadkommit under de snart tre år den försöksverksamhet regeringen har finansierat har funnits. Detta har varit en i en lång rad satsningar när det gäller att bekämpa sexuellt våld och andra sexuella övergrepp, och 120 miljoner har satsats på detta under den snart fullbordade mandatperioden. Det handlar om insatser till stöd för utsatta, insatser som likt den här är riktad till våldsutövare, insatser riktade till rättsväsendet och insatser för ökade kunskaper. Som Fredrik Lundh Sammeli påpekar är alla dessa insatser, och många andra, grunden för en utredning som är tillsatt och som under nästa år ska lämna ett förslag på en vision, ett mål och en strategi för hur vi ska få mäns våld mot kvinnor att upphöra. Det ska också vara nedbrutet i konkreta mål och konkreta åtgärder för hur det ska ske. Den verksamhet som sker inom ramen för Casm och Preventell är dock av sådan viktig och betydelsefull art att den självklart inte kan invänta en utredning som är färdig nästa år. Den verksamhet som bedrivs där behöver i stället besked tidigare än så. Jag har tillsammans med landstingskommunala politiker i Sveriges tre storstäder varit väldigt tydlig i den artikel interpellanterna refererar till, för att också understryka att detta är ett ansvar som vilar på landstingen och ska skötas lokalt. Det är alltså någonting vi gemensamt ska lösa. Budgetprocesserna i såväl landsting och kommuner som staten ser ut så att vi lägger fram våra budgetförslag och antar dem under hösten. Jag har gett uttryck för en mycket tydlig och bestämd vilja när det gäller var jag som folkpartist står. Nu vidtar arbetet med budgetpropositionen, och precis som jag sade i mitt svar kommer besked om var den landar att ges i höst. Jag kan möjligen även fråga interpellanterna hur er syn på det lokala engagemanget i det här ser ut. Är socialdemokrater i Stockholm, Göteborg och Malmö också beredda att göra de satsningar jag och mina partivänner är?

Herr talman! Jag blir lite besviken på att vi inte får några helt tydliga besked. Det du skrev på Aftonbladet Debatt var mycket tydligare, statsrådet. Det verkar dock som att Folkpartiet tycker att det här är bra men att ni inte får gehör för det hos de andra allianspartierna. Jag skulle alltså än en gång vilja fråga dig vilket av de andra allianspartierna det är som bromsar när det gäller att permanenta Preventell. Det är nämligen bara så jag kan tolka det här. Det här är oerhört viktigt, och när du säger att regeringen ska lämna besked i höst om den fortsatta finansieringen undrar jag vad som menas med det. Vad är knäckfrågan? Vad är problemet? Du skriver också i din artikel på Aftonbladet Debatt att det krävs en medfinansiering från staten. Det är alltså inte bara som du antydde här, nämligen att landstingen måste gå in. Det är klart att det måste vara en samverkan, men du uttrycker där att staten måste gå in som medfinansiär till den viktiga hjälplinjen Preventell. Jag skulle också vilja säga någonting om några andra saker när det gäller att bekämpa sexualbrott mot barn. Vi har haft flera viktiga diskussioner och debatter här i kammaren. Senast i förra veckan hade vi en omröstning som handlade om preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn, där Folkpartiet tillsammans med de andra allianspartierna röstade nej. Vi socialdemokrater vill helt slopa preskriptionstiden när det handlar om sexualbrott mot barn. I dag börjar preskriptionstiden löpa från det att personen har fyllt 18 år, och den kan gå upp till tio år. Det är alltså fram till att man är ungefär 28 år man har på sig för att anmäla en person som utsatt en för sexuella övergrepp i barndomen. För bara en tid sedan hade vi ett exempel på en kvinna som var 32 år och ville göra en anmälan men inte kunde göra det, därför att brottet var preskriberat. Också det vill jag alltså fråga statsrådet Maria Arnholm: Varför vill ni inte slopa preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn? Jag förstår att det är svårt att utreda brott som har skett för väldigt länge sedan. Det som är viktigt är dock att det här sänder signaler till personer som utsätter barn för sexuella övergrepp - man vet att lagens långa arm kan komma ifatt en. Jag tycker att det är viktigt att vi visar det. När vi hade debatten om preskriptionstider i kammaren var det också så att Maria Arnholms partikamrat Johan Pehrson sade att polisens resurser måste användas mer effektivt och ska lösa brott som sker i dag. Jag tycker att det är märkligt att Folkpartiet har inställningen att sexualbrott mot barn inte får kosta för mycket pengar, alltså att det är en fråga om ekonomi. Det tycker jag inte känns bra. Vi hade även en omröstning i riksdagens kammare som handlade om barnahus. Vi socialdemokrater har länge kämpat för att det ska finnas ett barnahus i varje län, där barn som har utsatts för sexuella övergrepp får ett bra bemötande genom hela rättsprocessen. Även att det ska finnas ett barnahus i varje län röstade Folkpartiet emot. Ni har alltså ganska mycket att jobba med i Alliansen för att visa att ni är tydliga och menar allvar i de här frågorna. Jag skulle vilja att du svarade på de frågorna, Maria Arnholm, och framför allt när det gäller vad som är knäckfrågan i det viktiga arbetet med Preventell. Vi vet alla att det är väldigt svårt att jobba förebyggande för att förhindra att sexualbrott begås. När vi då har ett så framgångsrikt exempel kan vi inte bara slarva bort det.

Herr talman! Bristen på nationellt ansvarstagande får inte drabba det framgångsrika arbete som förebygger sexuella övergrepp mot barn. Jag tror att det är jätteviktigt att kunna lämna besked, för verksamheten har annars ett halvår på sig att avrunda, avsluta och packa ihop. Det är nämligen också ansvarsfullt att inte bedriva en verksamhet vidare utan pengar. Nu var statsrådet, om jag uppfattade henne rätt, ändå tydlig med att det här är en så viktig fråga att den inte kan vänta på en utredning som kommer under nästa år. Samtidigt kan jag fundera på varför man tillsätter en utredning som även omfattar en utvärdering av Preventell om det inte har en koppling till verksamheten. Det är dock bra om statsrådet kan vara tydlig med att den utredning som kommer först nästa år, alltså 2015, inte kommer att vara en begränsning när det gäller besked. Sedan fick vi en fråga om det lokala engagemanget. Jag kan då citera en av våra ledande sjukvårdspolitiker här i Stockholm, Johan Sjölander, som under våren i Svenska Dagbladet skrev: "Varje potentiell sexbrottsling som får stöd i att hindra sig själv innan hen gör verklighet av sina fantasier är ett brottsoffer som aldrig behöver drabbas." I debattartikeln tydliggjorde han också vikten av att hitta det regionala, lokala och det statliga ansvaret och samarbetet. Det här är inte den enda lösningen. Det finns mycket mer som vi måste göra för att hindra övergrepp mot barn, men det här är en av de verksamheter som har visat sig vara väldigt framgångsrika. Den har redan påvisat ett mycket gott resultat.

Utifrån detta är det viktigt att ta steget och säkerställa att Preventell kan fortsätta sin verksamhet och bygga vidare på det nationella ansvaret, så att det blir en verksamhet tillgänglig för alla som känner att detta skulle kunna vara dörren och öppningen till att komma in i behandling. Jag hoppas att vi kan se en väg vidare framåt och göra den här hjälptelefonen än mer känd och samtidigt sprida den kunskap och de erfarenheter som man har fångat upp, för vi kan nog konstatera att kunskapen över landet är alltför låg.
Herr talman! Vi har absolut, Anna Wallén, mycket kvar att göra i Sveriges regering och i Sveriges riksdag innan vi har nått det fjärde jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Jag känner mig ändå rätt stolt över den miljard som har satsats på att intensifiera arbetet för att komma till rätta med de här problemen. Det har bedrivits ett arbete i rättsväsendet, hos polisen, i skola och av socialsekreterare. Kvinnojourerna har fått ökat stöd, och också stödet till att bygga upp Preventell har varit en del av satsningarna. Det är rimligt att alla dessa projekt på olika sätt nu blir en del i ordinarie verksamhet. Carin Götblad har varit regeringens samordnare när det gäller våld i nära relationer. Hon kommer att presentera sina förslag och idéer under juni månad. Hon har också tittat på idén om barnahus, på möjligheten att olika uppdragstagare samarbetar samt på andra sätt att arbeta som finns runt omkring i Sverige. Jag ser fram emot hennes samlade slutsatser när det gäller barnahus och andra sätt att arbeta. Jag är i första hand upptagen av att vi ska hitta de bästa och mest effektiva sätten att hjälpa så många kvinnor och barn som möjligt. Vi har tillsatt en utredning som ska ta fram en strategi för hur mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Då är det för mig helt självklart att Preventell ska vara en del av alla våra satsningar som utredaren ska titta på. Hur ska vi göra det känt? Hur ska vi jobba med det nationellt? Är det med ett Preventell eller med flera Preventell? Hur mycket resurser krävs? Vad kommer att hända när vi öppnar slussarna? Att utredaren också ska titta på detta för en framtida strategi anser jag vara helt självklart. Den verksamhet i den form den nu bedrivs ska självklart inte bli hängande i någon sorts vakuum i väntan på utredningens slutsatser. Precis som interpellanten har konstaterat har jag varit mycket tydlig i en artikel med vad jag anser om Preventell och hur jag ser på behovet av ett nationellt ansvar för en verksamhet som jag tror delvis är större och kanske också ser något annorlunda ut än Preventell. Det är lite tidigt att veta det ännu. Regeringen kommer att lämna besked under hösten i frågan. Det handlar inte om att det finns ett enskilt parti eller två som säger att det här ska vi absolut inte göra, utan det handlar om att våra beslutsprocesser ser ut på det sättet.

Herr talman! Det känns fortfarande lite oklart. Jag tror inte att de som brinner för Preventell och dess viktiga verksamhet och de som följer den här debatten just nu får någon riktig klarhet i vad regeringen avser att göra till hösten. Om det bara är en formaliafråga, att ni har en budgetprocess som inte är klar, skulle jag önska att statsrådet Maria Arnholm kunde säga i den här debatten att det är självklart att den här verksamheten kommer att få finnas kvar. Jag fick heller inget svar på min fråga om varför ni inte vill avskaffa preskriptionstiden när det gäller sexualbrott mot barn. Det skulle sända den viktiga signalen att det är fruktansvärt att begå de här övergreppen mot barn och att man kan bli dömd för det, oavsett hur många år det är sedan det hände. Framför allt handlar det om brottsofferperspektivet, för de barn och unga som blir utsatta för de här övergreppen har rätt att bearbeta dem och ta sig vidare i processen. Jag skulle vilja ha ett svar på varför ni säger nej till det. Frågan om barnahusen fick jag lite svar på. Vi ser verkligen fram emot det arbete som Carin Götblad har gjort. Det känns spännande att hon kommer med sina slutsatser väldigt snart. Det finns en annan del som jag tycker att vi måste se över. Det handlar om att det finns flera sexualbrott mot barn i dag som fortfarande har böter i straffskalan. Jag tycker att det är fel att man kan få böter när man till exempel köper sex av ett barn. Det känns helt orimligt att det är på det sättet. Jag undrar hur regeringen ser på det. Det gäller även posering av barn. Om man tvingar ett barn att posera kan man också få böter. Det tycker jag är en annan sak som vi ska ta tag i. Det viktiga nu är att vi ger Preventell ett besked. Det viktiga för dem är att kunna utvecklas och marknadsföra sig ännu mer för att fler ska kunna få den viktiga hjälpen.

Herr talman! För många personer som dras sexuellt till barn är det mycket svårt att våga söka hjälp i den öppna sjukvården. Om inte på andra områden har Preventell på det här området definitivt visat att man har en viktig funktion att fylla. Enkelheten i verksamheten har gjort skillnad och visar att det går att nå potentiella pedofiler och genom detta kunna ge dem stöd och behandling. Det är en nationell satsning som med stor sannolikhet bidragit till minskat lidande. Utifrån de svar vi har fått upplever jag en dubbelhet i att Maria Arnholm som statsråd är tydlig men att hon samtidigt sitter i en regering som inte är tydlig med hur man ska förhålla sig till den här verksamheten. Jag har därför två funderingar. Den ena är: Ser statsrådet någon fara med att beskedet dröjer, eller räknar statsrådet med att det inte kommer att drabba verksamheten? Den andra handlar just om det slutliga beskedet, i alla fall i den här debatten. Är det här en verksamhet som är viktig och som regeringen tycker ska finnas kvar? Har ni nationellt tänkt finansiera fortsättningen själva eller i samarbete med andra?
Herr talman! Den verksamhet som bedrivs inom Casm bekostas av Stockholms läns landsting. Man har begärt och fått utvecklingsmedel för de tre år som snart är till ända. Man har under den perioden byggt upp en fantastisk verksamhet. Om detta är vi på inget sätt oeniga. Jag delar allt som interpellanterna har beskrivit. Här är ett unikt projekt där man har hittat ett sätt att nå människor i nöd och framför allt att skydda andra människor från att utsättas från nöd. Det var ett tydligt treårigt projekt som skulle avrapporteras och utvärderas och så småningom ingå i en ordinarie verksamhet. Det finns diskussioner mellan landsting om hur man i ökad utsträckning ska kunna bidra till att hålla den här linjen vid liv. När det för första gången har kommit fram en nationell verksamhet som fyller ett behov som ingen har fyllt tidigare menar jag att det finns all anledning att förhålla sig väldigt positiv och att, som jag har uttryckt tillsammans med mina partivänner i de olika landstingen, säga att det är vår absoluta ambition att det här ska finnas kvar. Sedan handlar det om att avvakta den budgetprocess som ligger framför oss och att säga: Besked kommer inte vid årsskiftet, och det kommer inte nästa år, utan besked kommer under hösten.